Fru talman! Även om C.-H. Hermansson strax skall gå in på det specifika i betänkande 56, vill jag replikera eftersom de båda betänkandena 55 och 56 debatteras i ett sammanhang. Jag noterar att centerpartiet hamnat i den fålla där folkpartiet redan finns. Det effektivaste och det bästa är den fria marknadsekonomin, och själva livsluften är den fria konkurrensen. Men det skall vara kontroll och övervakning, man skall strypa till litet grand, för det är inte bra med för mycket luft. Fri konkurrens, men inte hur som helst alltså, det är rätt fantastiskt. Det är en intressant glidning. Centern brukar tala om behoven av jobb i småbygder. Det går ju tvärtemot marknadsekonomins inre funktionssätt. Jag förstår att centern länge levt med den här dubbla målsättningen för sitt agerande. Det är ett intressant slingrande inom mittenpartierna kring marknadsekonomins roll i och med att man lägger fram det här förslaget och argumenterar för det. Det verkar som om mittenpartiernas ideologier har malts i kapitalismens kvarnar under en tid och nu kommer ut som litet mindre korn, litet mera anpassade till användningen. Efter sex års borgerligt regerande har givetvis de borgerliga fått insikter om hur det fungerar.
Fru talman! Debatten är naturligtvis något förvirrad av att vi har två utskottsbetänkanden som debatteras samtidigt och av att vi också har två olika utskottsföreträdare, men jag skall försöka att fånga upp båda sakerna. Nu vill jag emellertid rikta mig till Bengt Sjönell som gjort en del kommentarer i anslutning till lagen om utländska förvärv av svenska företag m.m. Bengt Sjönell riktar kritik mot socialdemokraterna för att de velat gå längre i fråga om kontrollen över de utländska företagsförvärven och målar här upp ganska stora bilder av svårigheter, byråkratisering och liknande. I nästa andetag förklarar han dock att centern är beredd att göra omprövningar om nuvarande lagförslag inte skulle vara till fyllest. Detta betraktar jag som en bra slutsats, tillkommen efter något krångliga turer. Jag vill till Bengt Sjönell — innan han ytterligare breder ut sig om socialdemokratins misstag på detta område — säga att vad vi gör är att vi i allt väsentligt följer upp de tankegångar reservationsvägen som socialdemokraterna och mittenpartierna var överens om i den utredning som föregick propositionsförslaget. Hade ni stått kvar vid ert ursprungliga förslag, hade vi inte behövt bråka så särskilt mycket i kammaren i dag. Vi syftar — och jag vill ha sagt det ännu en gång — till en reell likställighet mellan svenska och utländska företag. Men det faktum att utländska dotterbolag i Sverige har sina ägare utomlands medför att det måste finnas vissa speciella regler. Fråga de anställda i företag som Firestone och Goodyear och liknande, och de kan intyga att det här föreligger problem, även om det naturligtvis är riktigt att de allra flesta utländska företag i Sverige sköter sig bra.
Fru talman! Lennart Pettersson, om jag fattade honom rätt, är tydligen — och var det även i sitt inledande anförande — i mycket hög grad bunden av utredningar och utredningars resultat. Det är klart att det svenska remissmaskineriet är av mycket stort värde och att det kommer fram många goda synpunkter från fackfolk som sitter i utredningar. Men man kan inte, när ett ärende skall behandlas i parlamentet, på något sätt slaviskt följa vad utredningarna har kommit fram till eller vad utredningarnas resp. politiska representanter har kommit fram till. Det finns en lång historia under hela den långa socialdemokratiska regeringens tid att man gång efter annan när man lade fram propositioner för behandling i utskott och riksdag var tvungen att inta andra ståndpunkter än vad ens egna representanter kanske hade gjort i en utredning. Jag tror, Lennart Pettersson, att det inte går att vara fullt så slaviskt bunden vid utredningsresultat. Vi har alltså både på regeringsplanet och sedermera i utskottet gjort en viss omprövning. Jag betonade att vi hade som huvudmotiv att inte införa mer byråkrati och flera snörningar än vad som är nödvändigt, men att vi samtidigt, om något skulle gå snett, är beredda till en omprövning. Jag tycker att det ger uttryck för precis den ståndpunkt som vi har. Till Hans Petersson i Hallstahammar vill jag bara säga att centern alltid slagit vakt om småföretagen ute i bygderna. Den omständigheten att vi bekänner oss till en fri marknadsekonomi betyder ju inte att detta är en fientlig inställning till småföretagen — det är precis tvärtom. Utan en fri marknadsekonomi, utan den fria konkurrensens livsluft, skulle det inte finnas några småföretag i Sverige och vi skulle inte ha haft de här världsberömda företagen i Anderstorp och Gislaved nere i Småland och på andra platser. Det ena förutsätter ju det andra. Men i en kommunistisk värld förekommer inga småföretag, ty där finns inte den förutsättning som den fria marknadsekonomin skapar — så enkelt är det.
Fru talman! Bengt Sjönell, jag kan bara konstatera att centerpartiet är anhängare av småföretag och liv och verksamhet och företagsamhet ute i bygderna men också anhängare av marknadsekonomin — samma marknadsekonomi som inte är anhängare av småföretag och liv och verksamhet ute i bygderna. Ni får väl börja se igenom problemet och fundera ut vilket ben ni skall stå på i framtiden.

Fru talman! Det förslag till ny konkurrenslag som riksdagen i dag behandlar utgör slutet på ett omfattande och i tiden utdraget utredningsarbete. Under åren 1974-1978 arbetade en utredning med en översyn av gällande konkurrenslagstiftning. Utredningsarbetet resulterade i ett omfattande betänkande, Ny konkurrensbegränsningslag . Därefter har frågan om en ny konkurrenslag varit föremål för beredning inom regeringskansliet. Det kanske är förklaringen till att propositionen i ärendet onekligen — som Lennart Pettersson påpekade — är ganska omfattande. Det är som jag ser det utomordentligt tillfredsställande att det långvariga arbetet på att modernisera vår konkurrensoch kartellagstiftning når ett lyckligt slut och att vi i dag av allt att döma i bred enighet kan besluta om en ny konkurrenslag. Samspelet mellan producenter och konsumenter utgör en hörnsten i marknadsekonomin. Det är konsumenternas efterfrågan och val av produkter som avgör producenternas utbud av varor på marknaden. På så sätt blir det de enskilda människornas önskemål som avgör vilka varor som produceras och tillhandahålls. För att detta värdefulla samspel mellan producenter och konsumenter skall komma till stånd krävs emellertid att det finns flera olika producenter som kan fritt med varandra konkurrera om kunderna. En effektiv, fungerande konkurrens leder på så sätt till det bästa utnyttjandet av samhällets samlade resurser. Det är alltså en viktig uppgift att söka förhindra monopol och andra konkurrensbegränsningar. ”Konkurrens och mångfald skall stimuleras. Olika företagsformer bör leva sida vid sida: enskilda, kooperativa, löntagar ägda och statliga”, som det står i folkpartiets nya partiprogram. En väl fungerande ekonomi liksom en konsumentpolitik som bl.a. syftar till en bred konsumentupplysning kan bidra till att motverka konkurrensbegränsningar. Konsumentpolitiken har därför inriktats på att öka konsumenternas kunskaper, att göra dem prismedvetna samt att i övrigt stödja och förstärka deras ställning på marknaden. Jag tänker då bl.a. på skydd mot otillbörliga marknadsföringsåtgärder, oskäliga avtalsvillkor och farliga produkter. Men därutöver behöver samhället också det särskilda instrument som konkurrenslagen utgör. Den nu aktuella konkurrenslagen är inriktad på att ge samhället de redskap som behövs för att förhindra eller undanröja skadliga konkurrensbegränsningar. Jag vill understryka att när jag här talar om skadliga konkurrensbegränsningar tänker jag på konkurrensbegränsningar av det slag som jag tidigare har berört. Det kan också finnas konkurrensbegränsningar som från den här synpunkten är godtagbara. Och det är alltså bara skadliga konkurrensbegränsningar som lagen syftar till att motverka. Samtidigt har en målsättning för lagstiftningsarbetet varit att undvika en onödigt byråkratisk apparat som skulle skapa krångel och merarbete för företagen. Lagen är i första hand inriktad på vissa förfaranden inom företagen som bidrar till att minska konkurrensen. Det gäller t.ex. bruttoprissättning och anbudskarteller, vilka liksom hittills blir förbjudna, och där sanktionerna för brott mot dessa förbud skärps. Det gäller även andra förfaranden inom näringslivet, t.ex. leveransvägran och marknadsuppdelning, där lagen ger de konkurrensvårdande myndigheterna vidgade möjligheter att ingripa med stöd av en allmän missbruksklausul. En av de åtgärder som på ett påtagligt sätt skärper konkurrenslagstiftningen jämfört med i dag är den i 10 § och 11 § föreslagna möjligheten att förelägga viten. Det är en typ av ekonomisk sanktion som jag tror kommer att få stor praktisk betydelse i arbetet på att motverka skadliga konkurrensbegränsningar. Det föreslagna förfarandet har flera fördelar. Det nödvändiggör inte en omfattande dispensgivning för små och medelstora företag och det kräver inte uppbyggandet av en personalkrävande administration på området. Samtidigt bevaras det system med överläggningar mellan de konkurrensvårdande myndigheterna och de företag, som vidtar konkurrensbegränsande åtgärder som redan finns. Detta system har av erfarenhet visat sig fungera väl när det gäller att undanröja skadliga konkurrensbegränsningar. Om konsumenterna skall ha möjligheter att göra ett rationellt val mellan olika producenters varor krävs självfallet att det finns flera olika producenter och varor som skiljer sig åt — att det finns något att välja mellan. Därför måste vii en marknadsekonomi försäkra oss om att inget företag ensamt kan styra produktutvecklingen inom en viss sektor eller bransch. Det är självfallet bakgrunden till det förslag om en särskild fusionskontroll som utgör ett centralt inslag i propositionen. Min bedömning är att en konkurrenslagstiftning som inte ger samhället några möjligheter alls att ingripa mot företagssammanslagningar är ett ofullkomligt instrument när det gäller att främja konkurrensen. Jag har samtidigt gjort bedömningen att det borde vara möjligt att konstruera en enklare modell för kontroll av företagsförvärv ur den här synpunkten än den modell som utredningen åstadkom. Jag är medveten om att det trots det alltfort finns vissa problem förknippade med en förvärvskontroll. Dels leder den ofrånkomligen till viss byråkrati, dels kan den påverka säljarens situation på ett svåracceptabelt sätt. Regeringsförslaget tillgodoser enligt min mening de nämnda kraven, och förslaget fyller samtidigt den lucka som finns i den nuvarande lagstiftningen genom att de konkurrensvårdande myndigheterna i dag saknar formell möjlighet att ingripa mot företagssammanslagningar som leder till monopolbildningar eller i övrigt till skadliga konkurrensbegränsningar. Systemet för fusionskontroll bygger på att näringsfrihetsombudsmannen, som för övrigt enligt förslaget får förstärkta resurser, skall ta initiativ till prövning av om en företagssammanslagning är skadlig ur konkurrenssynpunkt. Alla företagsförvärv skall alltså inte prövas, utan det ankommer på NO att självständigt göra en bedömning av om en företagsfusion får skadlig verkan från den här synpunkten. NO har därefter möjlighet att ta upp en diskussion med de fusionerande företagen i syfte att på frivillig väg åstadkomma åtgärder som undanröjer de ur konkurrenssynpunkt skadliga elementen i fusionen. Om så inte sker, har NO att efter egen prövning föra ärendet vidare till marknadsdomstolen, som i sin tur har möjlighet att förhandlingsvägen söka undanröja den skadliga konkurrensbegränsningen. Domstolen har därutöver möjligheter att besluta om ålägganden av olika slag som bidrar till att konkurrensbegränsningen elimineras. I extremfallet kan marknadsdomstolen fatta beslut om att den påtänkta företagssammanläggningen inte får äga rum. Marknadsdomstolen är i så fall skyldig att underställa ett sådant förbud regeringens prövning, och regeringen har att inom tre månader ta ställning till om det av marknadsdomstolen beslutade förbudet mot företagssammanslagning skall fastställas eller inte. Det är min uppfattning att det här förfarandet eliminerar riskerna för en godtycklig behandling och för att företagsekonomiska synpunkter inte i tillräcklig utsträckning beaktas vid prövningen om en företagssammanslagning är skadlig ur konkurrenssynpunkt. Det har invänts att det här förfarandet skulle medföra risker för rättssäkerheten.

Det är också den verkliga innebörden i moderaternas reservation. Låt mig här säga med anledning av vad moderaternas talesman sade tidigare i debatten, att det är väldigt konstigt att som ett motiv för att avvisa den föreslagna fusionskontrollen hänvisa till den dispensmöjlighet som regeringen har när det gäller reavinstbeskattning vid försäljning av aktier. Ett av syftena med den här lagstiftningen är ju just att komma ifrån att använda reavinstskattebefrielsen som instrument när det gäller företagssammanslagning. Fru talman! Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att prispolitiken ges en jämfört med nu förändrad inriktning, med en begränsning av den byråkratiska proceduren på området. Denna av mig förordade inriktning av prispolitiken är uttryck för en ökad satsning på konkurrensen som prispressande instrument. Viktiga inslag i en sådan politik är prisoch konkurrensmyndigheternas övervakning av olika marknader och branscher. Verksamheten omfattar bl.a. en fortsatt registrering och analys av prisförändringar samt information till allmänheten i prisfrågor, för att också därmed öka konsumenternas prismedvetande. Med detta som utgångspunkt har jag föreslagit att den nu aktuella resursförstärkningen för näringsfrihetsombudsmannen bör förenas med en motsvarande neddragning av SPK:s resurser. Det aktuella beloppet uppgår för 1982/83 till 1,2 milj.kr. Innebörden av detta är att de överskridanden som SPK sedan mitten av 1970-talet fått göra för prisreglerande verksamhet skall minskas lika mycket som NO:s resurser förstärks. Jag vill erinra om att ordningen med årliga av regeringen medgivna överskridanden inleddes under den socialdemokratiska regeringsperioden. Fru talman! Låt mig avslutningsvis slå fast att det för mig som liberal är en självklarhet att på olika sätt värna om vårt decentraliserade blandekonomiska system, att behålla en socialt styrd marknadsekonomi. Har man den grundsynen, är det naturligt att som regeringen nu föreslår satsa på åtgärder som förhindrar skadliga konkurrensbegränsningar. Det är innebörden i en aktiv konkurrensvårdande politik. Såväl enskild som offentlig maktkoncentration måste enligt min mening motverkas, om näringslivet skall kunna fungera till konsumenternas bästa. Därmed är också sagt att vi måste motverka steget in i en fondoch regleringsekonomi där besluten fattas på central nivå, över människornas huvuden.
Fru talman! Förutom redogörelsen för bestämmelserna, vad som ingår i lagen osv. var det också ett ideologiskt anförande handelsministern höll. Vad beträffar den första delen skulle jag vilja fråga varför man har varit så rädd för att kriminalisera priskarteller och marknadsdelningskarteller. Man hävdar att det är svårt med avgränsningen, men samtidigt sägs i propositionen och även i utskottsbetänkandet att konkurrensbegränsningen är väldigt skadlig och att det är angeläget att ingripa mot den. När det gäller den mer allmänideologiska delen av anförandet får jag väl säga att vad som produceras och vad konsumenten faktiskt har att välja mellan inte är en fråga om hur bra marknadsekonomin fungerar utan kanske tvärtom. Vad som skall tillverkas, vad som skall marknadsföras, hur det skall distribueras och till vilket pris det skall ställas fram till eventuellt val för konsumenten avgörs av företagen, i styrelserum, på marknadsavdelningar. Jag vet av egen erfarenhet från den världen hur det går till. Många goda och samhällsnyttiga produkter kommer aldrig ut till konsumenternas val. Så den ideala beskrivningen stämmer inte. Sedan har vi ett faktum som konkurrensbegränsninglagen inte gör någonting åt, nämligen de befintliga monopolen. Under det senaste decenniet har Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank gått ihop. NK-Åhléns har köpt Dagab och fått i det närmaste monopol på distribution och leverans inom sitt område, vid sidan av KF. Electrolux och Gränges, Volvo och Beijerinvest — alla dessa är i dag maktmonopol, stora maktfaktorer i vårt ekonomiska liv och i samhället. Men dem lämnar man helt utanför när man säger sig värna om kapitalismen och marknadsekonomins förträfflighet. Är de stora monopolen så förträffliga att de bör få fortsätta att verka som de gör eller vill man inte ingripa mot dem?
Fru talman! Det var ett utomordentligt neutralt anförande som handelsministern höll, och i viss mån kan det vara motiverat. De revideringar som har föreslagits av regeringen har ju i stort sett accepterats av utskottet — med undantag av moderaterna, vilket på sätt och vis är uppseendeväckande. I Björn Molins anförande fanns en motsatsställning mellan å ena sidan en satsning på ökad konkurrens, manifesterad i form av en konkurrenslagstiftning — i och för sig är det inte mycket som kommer till — samt å andra sidan minskade anslag och minskade satsningar när det gäller prisövervakning och priskontroll. Jag tror att det är felaktigt att sätta konkurrenslagstiftningen i motsatsställning till samhällets prisvårdande verksamhet. Vi behöver bägge dessa saker. Erfarenheten visar nog att det är just genom en intensiv prisövervakning genom ett särskilt samhälleligt organ som man kommer konkurrensbegränsningar på spåret. Dessa kan man sedan effektivt behandla med hjälp av en konkurrenslag. Tyvärr är det nog så, att den balansberäkning som handelsministern försöker göra beträffande sitt fögderi på det här området knappast resulterar i ett positivt saldo. Samtidigt som kraven på prisövervakningar minskar görs ju hårda åtstramningar på konsumentpolitikens område. Även om man utvidgar konkurrenslagstiftningen något, betyder det totalt sett att konsumenterna förlorar, till följd av den politik som handelsministern bedriver i det här landet.
Fru talman! I Sverige har vi i dag en marknadsekonomi som i huvudsak fungerar någorlunda bra. Problemet är framför allt inte skadliga fusioner. Vi bygger vår argumentation huvudsakligen på det faktum att det redan finns instrument att komma åt skadliga fusioner, som skulle kunna vara konkurrensbegränsande på ett negativt sätt för den svenska marknaden och för svenska konsumenter. Den föreslagna konkurrenslagen är dessutom mycket byråkratisk när det gäller kontrollen av fusionerna. Följden kan bli rättsosäkerhet och mycket långa prövningstider. De fusionerande företagen vet då inte om fusionen kan kan genomföras eller ej. Inte heller vet man vad detta i så fall kan komma att innebära för anställda och företagsledningar eller vilken handlingsförlamning det kan åstadkomma i resp. företag. Som utskottets folkpartistiske talesman sade skulle detta endast gälla tillämpningen i undantagsfall. Finns det verkligen anledning att ha en sådan byråkratisk kontroll med någon form av förhandsgenomgång om huruvida en fusion kan tänkas strida mot konsumentintressena? Jag tycker att de gångna årens erfarenheter talar för att en sådan fusionskontroll inte behövs.

Fru talman! Det är lustigt att konstatera att Lennart Pettersson tyckte att mitt anförande var ganska neutralt. Den kommunistiske talaren däremot beskrev det som ett liberalt ideologiskt anförande. Detta kanske illustrerar att vpk:s talesman i den här typen av frågor skiljer ut sig från oss andra. Vi som tror på en marknadsekonomi — eller om vi skall kalla det för ett blandekonomiskt system — står bakom den här typen av åtgärder. I syfte att stimulera marknadsekonomins positiva effekter vill man alltså komma åt skadliga konkurrensbegränsningar. Också moderata samlingspartiet skiljer i någon mån ut sig genom att inte vilja ansluta sig till förslaget om en fusionskontroll. Jag tror att vi måste konstatera att det under den senaste tioårsperioden har skett en del stora företagssammanslagningar som sannolikt har medfört skadliga konkurrensbegränsningar. Vi har emellertid inte någon möjlighet att i efterhand ingripa mot dessa, eftersom vi ju inte velat följa den linje som en del förespråkade i utredningen, nämligen att man också skulle införa en rätt till upplösning av stora, redan fusionerade företag. Jag tror att det, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt, är bra att man inte har velat ansluta sig till den linjen. Vidare frågade Hans Petersson i Hallstahammar varför jag inte velat följa utredningen och kriminalisera priskarteller och marknadsuppdelningar. Svaret är att jag har samma uppfattning som han när det gäller det angelägna i att hindra och att komma åt priskarteller och marknadsuppdelning. Men beträffande tanken på en kriminalisering så tror jag att man kan nå samma resultat genom att införa en missbruksklausul förenad med vite, som alltså ger NO och marknadsdomstolen möjligheter att ingripa. Våra erfarenheter — också Hans Petersson i Hallstahammar anknöt till dessa i sitt anförande — är ju att det vad beträffar de hittills kriminaliserade förbuden har varit relativt svårt att få fram ett underlag för en prövning vid domstol av förbud av det här slaget. Det illustrerar också att det är värdefullt att man har kvar förhandlingsmöjligheten när det gäller NO och marknadsdomstolen. Med stöd av en allmän missbruksbestämmelse har de konkurrensvårdande myndigheterna möjlighet att ingripa mot skadliga konkurrensbegränsningar, t.ex. i samband med priskarteller och marknadsuppdelning.

Jag menar alltså, att om vi kan begränsa en del av byråkratin på prispolitikens område och därigenom få resurser som vi kan satsa på åtgärder för att främja konkurrensen, har vi därmed — samlat sett — bidragit till att stärka marknadsekonomin.
Fru talman! Jag är tacksam att också handelsministern har uppmärksammat att jag skiljer ut mig litet grand från mittenpolitiken. Ändå är det inte så allvarligt. Jag har i princip bara framhållit vissa faktiska sammanhang där förhållandena inte stämmer överens med den idealbild som målas upp från mittenhåll. De stora företagen skall tydligen få fortsätta som nu, men man skall försöka hålla en liten area av småföretag, icke monopoliserade företag, eller inte fullt ut monopoliserade företag som ett slags legitimation för marknadsekonomin, så att denna skall kunna fortsätta att verka. Om man inte ingrep på den sidan, skulle man till slut bara ha storföretag. Då hade man liksom ingenting att slåss för. Myten skulle alltför tydligt vara krossad. När det gäller ingreppen mot marknadsdelningskarteller och prissamverkanskarteller håller jag med om att det är svårt att komma åt själva gärningen, själva handlandet. Många gånger är det ju bara informella träffar, utanför styrelserummen. Ett telefonsamtal eller ett underförstått handlande kan helt enkelt vara grunden för allt det här. Så småningom är kartellen ett faktum. Det är inte säkert att alla blir inblandade och drabbade av kartellen, kanske inte ens de som är ledande på olika nivåer känner till den. Men lika fullt ser konsumenterna spåren av den i verkligheten. Rätt som det är står vi där med en monopoliserad marknad, där det finns bara en produkt. Om det finns två produkter att välja bland, har dessa exakt samma pris. Valmöjligheten finns alltså inte längre. Resultatet syns ju hela tiden, även om det är svårt att komma åt själva brottet.

Fru talman! Jag skall begränsa mig till några funderingar kring näringsutskottets betänkande nr 56, som gäller förslaget till ny lagstiftning om utländska förvärv av svenska företag m.m. Jag noterar i förbigående att handelsministern inte hade ett enda ord i sin liberalistiska predikan här att säga om det aktuella lagförslaget. Nu kan han visserligen hänvisa till att det formellt är justitieministern som har lagt fram propositionen för riksdagen, men det gäller ju ändå en fråga som står i mycket intimt samband med hela konkurrenslagstiftningen. Detta förslag till ny lagstiftning kan sägas vara en modernisering och en anpassning till nuvarande praxis i sina avgörande stycken. Men den fråga man då måste ställa är: Är det tillräckligt? Behövs inte skärpta regler om utländskt företagsägande i Sverige? Utvecklingen har gått vidare i mycket raskt tempo på hela konkurrensområdet och på hela området för internationellt företagsägande. Vi har fått en utomordentlig skärpning av koncentrationsprocessen både i Sverige och i andra jämförbara länder. Monopolen i olika former har en allt starkare ställning inom näringslivet. De transnationella eller multinationella företagen har kunnat erövra ett allt större inflytande över näringslivet. Vi har i dag verkligen ingen sådan decentraliserad marknadsekonomi som handelsministern framhöll såsom sitt ideal. Det typiska för det svenska näringslivet är inte längre fri konkurrens utan olika slag av monopolistiska förhållanden. Mot den bakgrunden måste man se både den föregående diskussionen om en ny konkurrenslagstiftning och diskussionen om utländskt företagsägande. Är då utländskt företagsägande i Sverige över huvud taget ett problem som kräver åtgärder? Ja, visserligen kan man hänvisa till att Sverige från ekonomisk synpunkt närmast är en imperialistisk ekonomi, där det typiska är att de stora kapitalägarna har många filialer och dotterbolag i utlandet. Det har förekommit en kapitalexport av betydande mått inom näringslivets ram, medan importen av kapital och det utländska ägandet i Sverige fortfarande är något mindre. Samtidigt har vi redan tidigare haft problem med det utländska ägandet inom viktiga näringsgrenar. Det förekom under andra världskriget att stora tyska koncerner hade ägarinflytande inom gruvindustrin, krigsmaterielindustrin osv. Det är helt klart att det utländska ägandet i Sverige under efterkrigstiden har koncentrerats till olika viktiga strategiska områden av betydelse för hela det svenska samhället. Jag tänker på det utländska ägandet inom oljeoch petroleumindustrin, inom datamaskinindustrin och inom reklambranschen. Jag tänker också på den ökade utländska verksamheten inom finansinstitutens ram och de ökade utländska köpen av aktier i stora svenska företag. I den utredning som föregick förslaget till lag finns sammanfattat ett utförligt material om utlandsägandet i Sverige.

Jag återger en tabell hämtad ur SOU 1978:73. Branscherna är följande: Det är alltså en omfattande förteckning över branscher i svensk industri, där utlandsägda företag redan år 1970 hade produktionsandelar som översteg 15 70. Detta visar enligt vår mening nödvändigheten av en skärpt lagstiftning på detta område.

Ja, helt klart är att det är lättare att få insyn i svenskägda företag. Det är lättare för arbetsmarknadsorganisationerna att där driva sin verksamhet. Men det avgörande, när vi kräver en skärpt lagstiftning på detta område, är ju att de utländska ägarna är mycket stora transnationella företag. Man brukar allmänt tala om internationaliseringen såsom en nödvändig process. Men vad som brukar kallas internationalisering av det ekonomiska livet är i sin konkreta gestalt framför allt de stora transnationella eller multinationella företagens växande maktställning. Dessa företagsjättar svarar i allt väsentligt för direktinvesteringarna i utlandet och därmed för det utländska ägandet av företag och naturtillgångar. Den lagstiftning mot utländska förvärv av svenska företag som vi vill ha genomförd gäller alltså ett skydd av nationella intressen mot det internationella storkapitalet. I det ljuset måste man se denna diskussion. De krav som vi ställer skall jag redogöra för ytterst kortfattat. Näringsutskottets betänkande innehåller en bra sammanfattning. Beträffande vår motion skriver utskottet: ”En ny lagstiftning bör enligt motionärerna inte begränsas till övertagandefallen utan även omfatta nyetableringar av utländska företag här i landet. Både lokala och centrala fackföreningsorganisationer bör tillerkännas vetorätt i förvärvsfrågor. Bestämmelser om verksamhetskontroll bör införas, utformade i enlighet med kontrollinjens förslag.

Mot denna princip vänder sig märkligt nog de partier som är representerade i näringsutskottet. Eftersom det inte på något sätt har klarlagts här måste jag fråga: Varför anser folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna denna grundläggande princip vara felaktig? Moderata samlingspartiet har klargjort sin inställning. Herr Sjönell sade i ett tidigare anförande att det finns en socialistisk tradition när det gäller krav på detta område. Jag vill då erinra om att det också finns en gammal centertradition på detta område, där man mycket bestämt vänder sig mot utländskt ägande av svenska naturtillgångar och svenska företag. Herr Hedlund företrädde en sådan mycket rakryggad inställning. Jag måste säga att jag i hög grad beklagar partiets nuvarande dekadans på detta område. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vpk:s motion i denna fråga.
Fru talman! Jag tog, såsom Carl-Henrik Hermansson förmodade, i mitt anförande bara upp frågan om konkurrenslagstiftningen, eftersom jag har haft ansvaret för den inom regeringen. Men låt mig ändå göra en kort kommentar till vad Carl-Henrik Hermansson sade. Jag tror att en effektiv konkurrens främjas också av en öppenhet vid gränserna när det gäller utbudet av varor och tjänster. Frihandeln bidrar, som jag ser det, till en väl fungerande konkurrens. Det förs in varor i landet, vilket också bidrar till att öka konkurrensen för den inhemska industrin och ger konsumenterna ökade valmöjligheter. Jag tycker att det resonemanget också kan inkludera utländska företags verksamhet i Sverige och att det därför är rimligt att, såsom regeringen och näringsutskottet, inta en generellt positiv attityd till utländska företags investeringar här. Därutöver behövs det självfallet en formell förvärvskontroll. Nu är det klart att detta påpekande om värdet av det utländska företagens verksamhet i Sverige kräver en komplettering, nämligen den att vi skall ha en modern konkurrenslagstiftning, som ger myndigheterna på området — NO och marknadsdomstolen — litet vassare vapen än i dag när det gäller att ingripa mot monopol och skadliga företagsfusioner. Det är också innebörden i den nya konkurrenslagen och den särskilda missbruksbestämmelse som vi för in i lagen. Det innebär att NO och marknadsdomstolen får ökade möjligheter att vid vite ålägga företagen att förhindra vissa konkurrensbegränsande åtgärder som de har planerat.
Fru talman! Det är i dessa dagar ganska precis 50 år sedan Carl-Henrik Hermansson och jag hade vår första debatt. Då gällde det inte multinationella företag utan ett helt annat ämne. Under dessa 50 år har vi debatterat åtskilliga gånger och väl alltid respekterat varandra. När jag nu snart talar för sista gången här i kammaren — det kanske blir några fler gånger under denna vecka — känns det litet bittert och hårt att av sin gamle motdebattör få höra att jag inte bara ej längre är rakryggad utan att jag också är en dekadent figur. Jag tycker det är ganska hårda ord mot en gammal kollega och kamrat, även om vi har haft olika politiska åskådningar. Jag vet inte om Carl-Henrik Hermanssons uppfattning, att jag är dekadent bara därför att jag har en annan uppfattning än han, delas av kammaren i övrigt. Själv tror jag inte det. Carl-Henrik Hermansson åberopade herr Hedlund och sade att denne var mycket skarp i sin kritik mot de multinationella företagen och tog avstånd från de stora företagsbildningarna. Centerpartiet var enligt Carl-Henrik Hermansson ett parti som i varje fall under Gunnar Hedlunds tid i hög grad slog vakt om de svenska småföretagen och över huvud taget de nationella, blågula företagen. Det stämmer att Gunnar Hedlund gjorde stora insatser i det svenska näringslivet liksom stora insatser för att försöka slå vakt om mindre företag och utveckla dem i kooperativt sammanhang. Men han var ingalunda skräckfylld och fick inte stora skälvan, vilket Carl-Henrik Hermansson får, inför tanken på multinationella företag. Jag vill erinra om att Gunnar Hedlund exempelvis köpte ett stort västtyskt pappersbruk. Det hesiterade han inte inför. Det vittnar knappast om någon skräck för multinationella företag. Jag upprepar vad jag sagt tidigare i dag gentemot vad Carl-Henrik Hermansson nu angrep mig för, nämligen att centerpartiets inställning fortfarande är att marknadsekonomin måste fungera utan alltför många inskränkningar och regler. Men det gäller att ha marknadsekonomin under kontroll. Därför måste vi vara beredda att ompröva de nu föreslagna reglerna om de skulle slå snett. Det är en mycket enkel men praktisk filosofi, fru talman.
Fru talman! För handelsministern vill jag framhålla att jag tror att det är mycket viktigt att man skiljer mellan frihandel och insläppandet av stora multinationella företag i landet som lägger under sig väsentliga delar av svenskt näringsliv. Detta, liksom övrigt monopolvälde, anser jag vara motsatsen till frihandel. Här har vi det dilemma som präglar den liberala ideologin. Samtidigt som man är anhängare av fri verksamhet för de stora kapitalgrupperna vill man gärna vända sig mot och säga nej till konsekvenserna av dessa stora kapitalgruppers verksamhet. Det är ett faktum att stora transnationella företag inom betydande områden har ett inflytande i Sverige som är osunt och som icke motsvarar förhållanden av fri konkurrens. Det är denna fråga som vi har tagit upp i vår motion. Vi vill alltså att principen skall vara att företag och naturtillgångar i Sverige ägs av svenska folket och att utländskt ägande skall få förekomma endast i undantagsfall. Till min gamle vän och trätobroder Bengt Sjönell vill jag säga att jag självfallet inte vände mig mot honom personligen. Jag tror att han inte lyssnade riktigt på vad jag sade. Men jag vill bestämt hävda att centerpartiets hållning till dessa frågor har undergått en markant förändring under de senaste årtiondena. Några övriga kammarledamöter kanske minns den tid när centerpartisterna förklarade att de i kampen mellan arbete och kapital satt med ett ben på vardera sidan om barrikaden. Jag tror inte att någon i dag vågar anklaga Thorbjörn Fälldin för att sitta med ett ben på vardera sidan om den skiljelinjen. Han skulle själv värja sig mot det. Hur herr Sjönell skulle göra vill jag inte uttala mig om. Centerpartiet har samtidigt ändrat inställning till frågan om utländskt ägande och utländska förvärv. Jag avslöjar väl inga stora politiska hemligheter, om jag här berättar att Gunnar Hedlund, när riksdagen en gång i det gamla huset skulle börja diskutera en ny lagstiftning om utländska förvärv av bl.a. mark, var mycket intresserad av att med vårt parti komma till samförstånd om en mycket sträng och restriktiv inställning till sådana förvärv. Det var detta som jag syftade på, när jag sade att centerpartiets hållning har förändrats och att jag beklagar dekadansen i dess nuvarande inställning. Detta är självfallet inte riktat mot Bengt Sjönell personligen, som under sin långa bana har varit en god företrädare här i riksdagen för flera olika partiers politik. När han nu slutar vill jag gärna tacka honom för många trivsamma meningsutbyten.
Fru talman! Jag vill först rätta Carl-Henrik Hermansson. Han sade ordet ”flera”. Flera betyder mer än två, och jag har företrätt två partier. Det var bara en korrigering. Centerpartiet har icke ändrat sig eller undergått någon dekadans. Dekadansen finns på andra håll. Centerpartiet har nämligen hela tiden, alltifrån bondeförbundstiden, envist hävdat marknadsekonomins principer. Centerpartiet har aldrig varit anhängare av planhushållning eller statsbyråkrati— allra minst det senare. Jag skulle kunna ge många exempel från gamla bondeförbundets men även centerpartiets kamp mot statsbyråkratin. Kvar står en klar, konsekvent och enhetlig linje: marknadsekonomin måste vara fundamentet för ett fritt samhälle. Det anser vi i dag, och det har vi ansett i alla tider. I all politik finns självfallet vissa nyanser, men grundlinjen är densamma. Den har inte förändrats med dagens utskottsbetänkande och de insatser som centerns ledamöter i näringsutskottet har gjort i det sammanhanget.
Fru talman! Jag tar naturligtvis Bengt Sjönell på orden och är övertygad om att vad han här uttrycker är en djupt grundad åskådning. Men jag skulle i det sammanhanget, när han talar om behovet av marknadshushållning och fri konkurrens, vilja varna honom och övriga centerledamöter för att försöka tillämpa det också på det svenska jordbruket. Hade vi gjort det, skulle det ha gått väldigt illa för jordbruket här i landet, tror jag. Man skall alltså vara en smula försiktig när man bekänner sig till ideologier och också se litet grand till den faktiska verkligheten.
Fru talman! Beträffande ideologier är det så att den ideologi som herr Hermansson företräder har skiftningar som kan liknas vid kameleontens tecken. Men inom centern finns från det gamla bondeförbundets tid samma grundläggande linje kvar, som jag har försökt göra klart här i dag, nämligen att vi vill ha en kontrollerad marknadsekonomi. Det är därför som vi har biträtt bl.a. konkurrensbegränsningslagen. Vi var ett av de partier som 1953 starkast var med om att föreslå och även uppbacka förslaget om konkurrensbegränsningslagen. En fri marknadshushållning men under kontroll, det är vår ideologi.

Fru talman! Först några ord om den nya hälsooch sjukvårdslagen. Socialutskottets ordförande liksom sjukvårdsministern har redan under den debatt som avbröts den 4 juni utvecklat synpunkter på det av utskottet enhälligt tillstyrkta lagförslaget. Jag skall därför endast i korthet beröra några punkter. Det är naturligtvis utomordentligt tillfredsställande att regeringen, efter den delvis stormiga debatt som fördes under utredningsarbetet och kring utredningsförslaget, har kunnat framlägga en proposition som praktiskt taget i sin helhet enhälligt har kunnat antas av socialutskottet. Huvuddelen av arbetet med propositionen genomfördes under ledning av statsrådet Elisabeth Holm och har finjusterats och färdigställts under den nuvarande sjukvårdsministern. I lagen fastställs sjukvårdshuvudmännens övergripande ansvar såväl för det förebyggande hälsoarbetet som för sjukvården. Man understryker också i propositionen ansvaret för information och upplysning som skall stimulera enskilda människor att känna ansvar för sin hälsa och själva ompröva och eventuellt ändra sin livsföring utifrån de kunskaper man numera har om hur goda levnadsvanor i hög grad kan förebygga eller begränsa sjukdom. Krav ställs på sjukvårdshuvudmännen att tillhandahålla en vård av god kvalitet som skall vara lättillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Patienten får en starkare ställning enligt den nya lagen än vad som uttryckligen fastställts i den gamla sjukvårdslagen. Utskottet understryker också att landstingkommunernas ansvar för den totala planeringen av vårdutbudet inom regionen inte innebär någon bestämmanderätt över andra vårdgivares verksamhet. Landstingskommunerna skall i sin planering ta hänsyn till utbud av hälsooch sjukvård som andra vårdgivare svarar för, t.ex. privata vårdinrättningar, privatpraktiserande läkare, skolhälsovård och företagshälsovård. Planeringen skall ske i form av samverkan och ömsesidigt givande och tagande, allt i syfte att så effektivt som möjligt utnyttja de samlade vårdresurserna till enskilda människors bästa. Härmed är de farhågor för ett landstingskommunalt vårdmonopol som ibland kommit till uttryck undanröjda. Ett socialdemokratiskt motionsyrkande om att man i lagen skulle skriva in den enskildes eget ansvar för sin hälsa har avvisats av utskottet mot bakgrund av att, som både föredragande statsrådet och f.ö. motionärerna själva framhåller, ett i lagen uttryckt ansvar skulle kunna innebära att inte alla oavsett orsaken till sjukdom eller skada skulle kunna få den vård och behandling som behövs. Sjukvårdshuvudmännens uppgift skall i alla sammanhang vara att hjälpa och stödja — inte bestämma över de vårdbehövande. Carlshamre m.fl., har tillstyrkts av utskottet. Det innebär bl.a. att man gjort en mindre förändring i lagtexten och i motivuttalanden understrukit att regeringens bemyndigande att utfärda föreskrifter för behörighet och tillsättningsförfaranden inom sjukvården inte bara är en möjlighet utan också en skyldighet som skall utnyttjas. Regeringen bör på så sätt bidra till att skapa enhetlighet i landet beträffande kompetens och utbildning för olika tjänster inom sjukvården. I sitt anförande antydde också statsrådet Karin Ahrland att regeringen menar att det också skall ske i fortsättningen. Med tillstyrkande av ett annat yrkande i samma motion har utskottet understrukit — i motsats till vad som står i propositionen — att sjukdomens art och varaktighet måste få ha betydelse för prioritering i en kösituation. Utskottet, liksom motionärerna, instämmer däremot naturligtvis i propositionens övriga synpunkter på prioritering, nämligen att utbildning, ekonomiska resurser, kön, ålder eller bosättningsort inte skall få ha betydelse i sådana sammanhang. Utskottet har också med anledning av motion 2162 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson hos regeringen begärt utredning av de komplicerade förhållanden som råder när behovet av anställningstrygghet på vissa kvalificerade läkartjänster i viss mån står i konflikt med behovet av omsättning för utbildningsändamål på motsvarande tjänstenivå. I avvaktan på utredning bör de dispensmöjligheter som socialstyrelsen i sammanhanget fått utnyttjas för att bereda innehavare av kvalificerade tjänster vid undervisningssjukhusen en med andra grupper i samhället jämförbar trygghet i anställningen. Den mycket debatterade frågan om det medicinska ledningsansvaret har i propositionen och med utskottets instämmande fastställts till att diagnos, vård, behandling, journalföring och utnyttjande av befintlig medicinskteknisk utrustning samt ansvaret för riktig och säker medicinering skall ledas av läkare i ledande ställning. Däremot har naturligtvis sjukvårdshuvudmannen det övergripande ansvaret för resursfrågor och organisatoriska frågor. Herr talman! Under denna punkt debatteras också socialutskottets betänkande nr 53 om ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Dessa mycket komplicerade frågor behöver också närmare utvecklas. Det till socialtjänstpropositionen 1979 fogade förslaget till ny lag om psykiatrisk vård antogs inte av riksdagen. I stället utarbetade socialberedningen som sin första uppgift ett nytt förslag till lag om vård av missbrukare i vissa fall, vilket under innevarande riksmöte antagits av riksdagen. På detta sätt har lagen om sluten psykiatrisk vård kommit att renodlas som en psykiatrisk vårdlag. Visserligen finns fortfarande möjligheter till omhändertagande vid vissa former av avancerat missbruk, framför allt av narkotika, men alkoholmissbrukare bör i trängande fall i stället omhändertas enligt LVM. Denna förändring har, enligt min mening, verksamt bidragit till möjligheterna att nu efter socialberedningens enhälliga förslag, som ligger till grund för proposition 1981/82:72, anta vissa ändringar i LSPV. Dessa ändringar föreslogs delvis redan i socialtjänstpropositionen men kunde då inte genomföras, eftersom hela frågan om tvångsvården lyftes ut ur behandlingen vid antagandet av socialtjänstlagen. Propositionens förslag har på vissa punkter förändrats under utskottsbehandlingen till följd av motionsyrkanden. Sammantaget har utskottets föreliggande enhälliga beslut kommit att närmare ansluta sig till de ursprungliga förslagen i socialtjänstpropositionen än vad socialberedningen hade förberett. De förändringar som skett har emellertid enligt utskottets mening gjorts för att stärka patienternas rättssäkerhet i samband med de angelägna förenklingar som nu av praktiska och humanitära skäl sker i lagbestämmelserna. Det har länge varit ett starkt och känt behov inom vårdområdet att, inte minst för patienternas skull och för att bereda ett snabbt och effektivt omhändertagande i svåra nödsituationer, ta bort den många gånger ytliga och besvärande formalitet som inkrävandet av en särskild s.k. ansökan i samband med utfärdandet av vårdintyg har inneburit. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har efter en ingående sakdiskussion på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att propositionens förslag har kunnat antas genom att avstyrka bl.a. ett av sina egna motionsyrkanden.

Utskottet har därför funnit det lämpligt att tillgodose vissa redan i socialtjänstpropositionen framförda förslag som nu upprepats i motion 151 av Göran Karlsson m.fl. Utskottet föreslår således att utskrivningshämnden numera utöver ordförande med domarkompetens skall innefatta en läkare med specialistkompetens i psykiatri liksom en person särskilt insatt i sociala frågor och ytterligare två ledamöter. Den psykiatriska nämnden förstärks likaledes genom att man ställer krav på specialistkompetens i psykiatri på de två ingående läkarna och genom att en person med social kompetens tillförs nämnden. Utskottet har också funnit anledning biträda motionsyrkanden om en särskild lagbestämmelse beträffande patientens rätt till information om sina juridiska rättigheter. Samtidigt understryker utskottet att denna information naturligtvis måste ges vid en tidpunkt då patientens psykiska tillstånd ger honom möjlighet att på ett adekvat sätt ta emot informationen. Utskottet ansluter sig också till propositionens förslag om viss skärpning dels av kompetenskraven på de läkare som äger rätt att utfärda vårdintyg, dels av de omständigheter under vilka undersökning för utfärdande av vårdintyg får ske. Till motionsyrkandet om automatiskt upphörande av försöksutskrivning inom ett år har utskottet ställt sig mera tveksamt, framför allt mot bakgrund av uppfattningen att ett automatiskt upphörande av försöksutskrivningen skulle innebära risker för att patienten inte erbjuds en tillräcklig vård och kontroll i samband med att försöksutskrivningen och därmed sjukhusets ansvar för patienten upphör. En sådan automatisk utskrivning skulle kunna innebära risk för att patienten är sämre och i större behov av vård, medan detta är okänt för den vårdansvarige. Utskottets uppfattning är att fungerande vårdkedjor bl.a. i samarbete med socialtjänst och öppen vård måste tryggas, innan ytterligare inskränkningar görs i institutet försöksutskrivning, som dock innebär att sjukhuset har ett ansvar för patienten så länge försöksutskrivningen består. En dynamisk utveckling pågår f. n. inom psykiatrin, och socialtjänsten bör få tid på sig att växa in i det vårdansvar som den nya lagen innebär. Frågan kommer alltså att bli föremål för ytterligare överväganden i socialberedningen. Socialberedningen kommer att fortlöpande följa effekten av de nu föreslagna förändringarna i LSPV. Det är min personliga uppfattning att existensen av LVM för missbrukarnas behov, liksom de nu föreslagna förenklingarna och förbättringarna i den ursprungliga LSPV, kommer att innebära att lagen på ett bättre sätt än tidigare kan tillgodose de vårdbehov som i särskilt trängande fall kan uppstå vid svår psykisk sjukdom. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkanden nr 51, 52 och 53.

Herr talman! Minst en av de förändringar som nu föreslås i LSPV, lagen om sluten psykiatrisk vård, hälsas med glädje av socialnämndsordförandena i landet. Det ändrade ansökningsförfarandet innebär att deras skyldighet att underteckna ansökningshandlingar inte längre föreligger. Den av socialdemokraterna väckta motionen med krav på bibehållande av nuvarande intagningsförfarande frångicks vid utskottsbehandlingen. Vår mening är att lagen därmed har anpassats till de ökade krav som ställs på läkarens kompetens vid intygsskrivandet. Det är en stor förbättring av lagförslaget. I dag behandlas det nya lagförslaget gällande hälsooch sjukvård i kammaren. Den 1 januari 1983 kommer lagen att träda i kraft. Ett enigt socialutskott står bakom betänkandet, och efter en smärre justering av propositionen har lagförslaget lagts fast. Utredningsarbetet i HSU som föregått propositionsförslaget har varit grundligt och naturligtvis inte helt problemfritt, då sjukvårdsområdet är omfattande. Den i dag gällande sjukvårdslagen antogs 1962, och de 20 år som förflutit sedan dess har för sjukvårdens del inneburit stora förändringar. Behovet av en ny lagstiftning har därför växt fram. Den nya hälsooch sjukvårdslagen har karaktären av en ramlag och ger därför ett uttryck för hur regering och riksdag ser på denna så viktiga samhällsverksamhet. Ramlagen ger ökat utrymme för landstingskommunerna att lokalt utveckla det konkreta innehållet i och den närmare utformningen av hälsooch sjukvården. Detaljregleringen av verksamheten uteblir. Viss oro har framskymtat i remissvaren, främst rörande det administrativa och medicinska ledningsansvaret. Jag vill här hänvisa till utskottsbetänkandet och propositionen, som närmare utvecklar dessa delar. Basen för verksamheten skall vara den hälsooch sjukvård som kan tillgodose människors behov av sådana insatser så nära människorna som möjligt. Primärvård eller närvård är de uttryck som HSU använder för att markera det synsättet. Liksom tidigare sjukvårdslag reglerar även denna lag sjukvården. Det nya med lagen är att begreppet hälsovård inte begränsas enbart till den enskildes hälsa utan även innefattar orsaker till ohälsa som beror på människors livsmiljö. Målet är god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För att det målet skall nås krävs att närsjukvården fungerar. Det är av stor vikt att sjukvårdspersonal av olika kategorier finns i alla delar av landet i närhet till patienterna. Enligt utförda undersökningar, där man studerat avståndet till läkare, är det så att de som bor i närhet av läkare också i större utsträckning besöker läkare. Antalet läkarkontakter avtar sedan med avståndet till läkare. Sådant är läget i skogslänen och även i glesbygd i övriga delar av Sverige. I glesbygd träffar även patienterna oftast olika läkare vid de skilda besökstillfällena. I dessa trakter får ofta distriktssköterskan agera som något slags barfotaläkare. Just hennes sätt att arbeta kunde ha varit ett föredöme för den nya lagen när det gäller den hänsyn som skall tas till den enskilda människans livsmiljö. Just distriktssköterskans utbildning och arbetssätt ger möjligheter till och ställer krav på att hela livsmönstret följs upp. Vid besök i hemmiljö spårar hon sjukdomsorsaker betydligt lättare, såvida de beror på omgivning, än hon gör vid patienternas besök i steril, stressig sjukhusmiljö. Naturligtvis krävs det även sjukhusinsatser, men jag kan försäkra att åtskilliga, dyra sjukhusbesök har sparats genom att distriktssköterskorna har sitt sätt att arbeta på. Staten har det övergripande ansvaret för hälsooch sjukvården när det gäller planering och samordning. Socialdepartementet kommer även i fortsättningen att ansvara för läkarfördelningsprogrammet. För att åstadkomma kontinuitet och tillgång till läkare krävs det att läkarförsörjningen sker solidariskt över hela landet. Det är viktigt att det inte blir tjänsterna som fördelas, utan att det är läkare som fördelas. Rimligen bör då även tjänster som är placerade i glesbygd bli besatta. Utrymme måste skapas för teamarbete, där all övrig sjukvårdspersonal med sina speciella kunskaper medverkar. I olika projekt arbetar man i dag för att förbättra kösituationer vid vårdcentraler, och lyckade lösningar är på väg. I den nya lagen ställs även krav på patienten, som bör ha ett eget ansvar för sitt hälsotillstånd och själv påverka det i positiv riktning. Här ingår även information från huvudmännens sida. Den vård som sjukvården erbjuder bör ske så nära hemmet som möjligt. Det kräver resurser. Vi har under lång tid satsat på stora sjukvårdsenheter. Det är först under de senaste åren som en decentralisering har påbörjats. Naturligtvis skall jämsides även specialistvård utvecklas. Genom den nyligen antagna regionindelningen har just specialistbehoven tillgodosetts, med relativt god närhet för hela befolkningen. En fortsatt utbyggnad av primärvården, en solidarisk läkarförsörjning och ett utnyttjande av befintlig sjukvårdspersonal som en resurs kan på sikt uppfylla lagens målsättning om vård på lika villkor för alla. Jag sade nyss att det övergripande planeringsansvaret ligger på staten. Det mera preciserade planeringsansvaret ligger därefter på landstingskommunerna. I den planeringen skall även ingå den vård som erbjuds av annan än landstingskommun. Den samverkan som då sker kan innefatta gemensam jour och beredskap. Initiativet till samverkan skall tas av landstingskommunen, och det förutsätter naturligtvis att andra vårdgivare i största möjliga utsträckning deltar i en sådan samverkan. Det är givetvis även viktigt att den privata sektorns behov av länssjukvårdens resurser beaktas i planeringen. Detta samverkansansvar gäller även samverkan med andra samhällsorgan och organisationer samt inte minst samverkan landstingen emellan. Socialtjänsten och landstingen har i många fall stort behov av samarbete. Inte minst den ökade decentraliseringen av den psykiatriska vården ställer stora krav på att även primärkommunen ställer upp med sina resurser för att ge en god omvårdnad i de mera öppna vårdformerna. Även inom äldreomsorgen pågår en sådan utveckling. I vissa landsting har man lyckats lösa kostnadsfördelningen när det gäller insatser av hemsjukvårdskaraktär. Hela tiden krävs gemensam planering och samverkan. Genom ramlagens tillkomst finns det också ökade möjligheter till flexibla och lokalt anpassade lösningar. Iden nya lagen kan man mellan raderna förnimma att det är patienten som står i centrum. Att patienten ställs i centrum för sjukvårdsverksamheten är ingen nyhet, men patienten har tidigare setts som en passiv mottagare av vård. Lagen innehåller även krav på behandlingsinformation, vilket är av stor betydelse för fortsatt förtroende patienter och läkare emellan. Nyheten är nu att vad patienten gör eller inte gör och vilken miljö patienten lever i har lyfts fram och fått betydelse. Skall man förbättra hälsotillståndet hos befolkningen i landet, bör man inte lägga ansvaret för åtgärderna främst inom sjukhuseller sjukvårdsverksamheten, utan hos den enskilde. Betingelser i levnadsvillkoren och den miljö man lever i har stor betydelse för hälsan. För att komma till rätta med detta krävs en förändrad inriktning av hälsooch sjukvården. Förutom sjukvård måste förebyggande insatser, riktade såväl mot människan som mot miljön, tillgripas. Detta arbete förutsätts bedrivas inom primärvården. Arbetssättet får bli att ständigt fråga sig varför något inträffat och om det går att förebygga. Sjukvården får på ett annat sätt än hittills registrera vad som inträffar, sammanställa och bearbeta detta samt med sina erfarenheter i övrigt medverka aktivt för en förbättrad folkhälsa. Här krävs naturligtvis samarbete och insatser från andra samhällsorgan, exempelvis arbetsmarknadsmyndigheter, arbetarskydd, bostadsmyndigheter, socialtjänst, sjukförsäkring och miljövårdsorgan. Tillsammans med dessa organ kan sjukvården främja människors hälsa. Med den nya lagens tillkomst finns goda förutsättningar att förverkliga målet i dess 2 §, nämligen en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag reagerade mot mycket av det som Karin Israelsson sade i sitt anförande, men i en passus framhöll hon vad som uttalades i 2 § hälsooch sjukvårdslagen, dvs. att målet för hälsooch sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Jag kan inte förstå hur det målet skall kunna uppfyllas när vi har en så utbredd privat sjukvård i landet. Inte heller kan jag se hur det skall kunna uppfyllas mot bakgrund av de tankar som har förts fram av de borgerliga partierna — de deklarerades senast av Karin Ahrland — nämligen att man skall se till att den privata vården får en bra genomslagskraft och att man värnar om den på olika sätt. Den verksamhet som bedrivs av privatpraktiserande läkare och tillgången på privata sjukrum är väldigt omfattande. Av den öppna vården i Stockholms stad är 40 6 privat. Det innebär ju inte någon vård på lika villkor, utan det betyder att den som har pengar dels kan krångla sig förbi köerna, dels kan få en helt annan vård än den vanliga människor kan få. Det har ju också uppstått enorma geschäft inom den s.k. hälsovården, exempelvis solarier och hälsokostbutiker. Även inom sjukgymnastverksamheten är det privata inslaget väldigt stort. Jag kan inte förstå hur man kan skriva in en sådan här passus i sjukvårdslagen utan att ta bort den privata sjukvården. Det är också ett enormt slöseri med resurser att dela upp sjukvården i en privat och en offentlig del. Jag tycker inte att en privat sektor på hälsooch sjukvårdens område är förenlig med de intentioner man har om landstingens ansvar för verksamheten. Landstingens ansvar är ju något som man i andra sammanhang säger sig värna om. Detta stämmer inte. Det blir ingen vård på lika villkor, om man tillåter att den privata vården, som redan nu är stor, skall få växa. Då blir det människors ekonomiska resurser som avgör var de hamnar någonstans. Om man t.ex. skall ha en höftled opererad i Danderyd kan man få vänta i tre år, men man kan komma in på Sofia privatsjukhus ganska snabbt, om man har 25 000 kr. i plånboken att betala för sig med. För mig är detta inte vård på lika villkor, utan det är en väldigt ojämlik vård som medges på det här sättet.
Herr talman! Inga Lantz anför här att den privata sjukvården inte borde ha något utrymme. I lagen talar man om det planeringsansvar som ligger på landstingskommunerna. Där tar man då med även den privata sjukvårdens insatser såsom en del i det som sedan kan erbjudas alla människor. Landstingens planeringsansvar skall också kunna borga för att man på sikt skall kunna ge en likvärdig sjukvård åt alla människor i alla delar av landet.
Herr talman! I det nya lagförslaget har man ju tagit bort eller i varje fall kraftigt tonat ner begreppet totalansvar. Formuleringen om att landstingen skall bära ett samlat ansvar för att främja hälsan hos dem som är bosatta i området är borta ur lagtexten. Passusen om att planeringen skall utgå från människors samlade behov är borta. Den särskilda planeringsredovisningen för primärvården är också borta. Man har alltså lyft bort väsentliga bitar av det som stod i HSU. Över huvud taget har man tunnat ut hela det utredningsförslaget i det förslag som regeringen fört fram och som utskottet biträtt. Detta är inte gagneligt för sjukvården och för de människors hälsa som den skall främja. Med denna diffusa ramlagstiftning kan man befara att det blir en social nedrustning, när kommuner och landsting samtidigt undandras ekonomiska resurser. Det blir blomsterspråk. Det blir en falsk reformanda som genomsyrar hela den här diskussionen. Enigheten, som det talas så vitt och brett om, är inte mycket värd. Om man verkligen hade velat diskutera vad hälsopolitik egentligen är, tror jag inte att socialdemokraterna — jag hoppas i varje fall det — hade ställt sig eniga med de borgerliga partierna i det fallet.
Herr talman! Jag hoppas att Inga Lantz verkligen har läst igenom lagförslaget. Det är en utvidgning av lagen, där man även innefattar andra organ i samhället på ett nytt sätt. I en ramlag kan maniinte ge sig till att i detalj reglera verksamheten. Det är det som är vitsen med en ramlag. Därför finns det en del saker som är utelämnade i lagen, men den ger full täckning för de behov som finns för framtidens sjukvård.

Herr talman! Det lagförslag som vi diskuterar nu i dag bygger, som tidigare talare har sagt, på en utredning — hälsooch sjukvårdsutredningen —som varit ute på en bred remissomgång i landet. Den tillkom, som också sagts tidigare, under ledning av dåvarande statsrådet Holm. Men innan förslaget kom i tryck förekom flera överläggningar med Landstingsförbundets presidium. Därvid gjordes många och stora förändringar i förhållande till det ursprungliga förslaget. Detta sagt för att ingen skall tro att dåvarande statsrådet Holm är upphovskvinna till det förslag som vi nu har på våra bänkar. Vid Landstingsförbundets kongress i fjol, 1981, gavs ett mycket stort utrymme åt hälsopolitiken. HSU — hälsooch sjukvårdsutredningen — refererades gång på gång vid det tillfället. Det var mycket kunniga personer som uttalade sig vid kongressen, bl.a. ledamöter — både borgerliga och socialdemokratiska — i den parlamentariska gruppen HS-90, som har till uppgift att blicka framåt när det gäller hälsooch sjukvården, framåt mot 1990-talet, och försöka förutse vilka förebyggande insatser som behövs framöver för att våra barn skall ha det bra som vuxna. HS-90 beskriver på ett mycket belysande sätt hälsans fiender. Man talar om bostadsmiljön med trafikbuller, damm, mögel, torr luft osv. Man talar om vatten, avlopp, renhållning, luftföroreningar där hela befolkningen drabbas mer eller mindre. Man konstaterar att kunskaperna om effekterna av luftföroreningarna är mycket begränsade. Man är överens om att riskerna finns men inte om huruvida folk faktiskt blir sjuka av luftföroreningarna. Man talar om trafiken, som skapar risker genom buller och olycksfall, och man talar om fritidsmiljön. Enligt HS-90 vet man således att hälsan har sina fiender runt omkring oss i vår miljö, i vårt sätt att leva. HS-90 ger också arbetslösheten och dess inverkan på hälsan ett stort utrymme, och gruppen konstaterar att forskningen på denna punkt är dålig. Men man omnämner en amerikansk undersökning, som visar att frekvensen förstagångsintagningar vid psykiatriska sjukhus ökar när arbetslösheten är hög och minskar under högkonjunktur. Sambandet arbetslöshet-högt blodtryck är belagt, likaså sambandet mellan arbetslöshet och självmord. En finsk undersökning visar att arbetslösa ungdomar äter sämre, använder mer berusningsmedel och missköter sin personliga hygien och kroppsliga motion i större utsträckning än de kamrater som har arbete, och man befarar — med all rätt — att dagens arbetslösa ungdomar blir morgondagens sjuka kvinnor och män. Arbetsmiljöns inverkan på hälsan debatteras mycket just nu. Man kan exempelvis se att sjukskrivningen är mycket högre hos dem som har ett fysiskt krävande arbete. Sjukfrånvaron är högst bland produktionsoch distributionsanställda och lägst bland ingenjörer, specialister. Andelen anställda med långa sjukskrivningar är högre bland arbetare än bland tjänstemän. Cheftjänstemän har allra lägst sjukfrånvaro. Jag menar att det är på arbetslivets område som vi har de väsentliga, stora, tunga hälsoriskerna. De som drabbas värst är de lågavlönade, de skiftarbetande. Därmed blir alltså hälsooch sjukvården också en klassfråga. Jag vill med detta resonemang skapa förståelse för uppfattningen att ohälsa och sjukdom inte kan vårdas bort. Detta framgår också av texten kring det förslag som i dag föreligger. Det kom också till mycket klart uttryck vid fjolårets Landstingsförbundskongress. Samhället har ett långt vidare ansvar än vården för människors välbefinnande. Man kan dessutom inte komma ifrån att landstingen genom den vidgade kompetens som de har fått på senare år — jag tänker på aktivitet när det gäller näringspolitiken, kollektivtrafiken, utbildningsoch kulturfrågor — har goda möjligheter att, genom att vara progressiva, förebygga även icke traditionella, icke medicinska skador. Jag är emellertid samtidigt medveten om att samhällets hälsouppgifter är delade på olika huvudmän. Men vi vet också att många goda initiativ tas och försök görs för att åstadkomma ett bättre samarbete och därmed ett bättre resursutnyttjande. I motion 2164 av Arne Nygren och mig vill vi ändra på lagtextförslaget för att i lagen stödja dessa strävanden. Vi tror att om landstingen får det direkta, allmänna förebyggande hälsopolitiska ansvaret, så kommer en helt annan helhetssyn än hittills att prägla arbetet med en progressiv hälsopolitik. Att landstingen, som uttrycks i en vpk-motion, också skall ha det uppspårande ansvaret — det stod ju så i det ursprungliga utredningsförslaget — anser jag vara självklart. Att detta föll bort i vår motion var en ren lapsus. Det är ju så redan i dag, att landstingen i sina arbeten med planeringen av sjukvårdsresurserna alltmer ägnar sig åt uppspårande av sjukdom och ohälsa för att på så vis bättre veta hur man skall satsa sina alltmer begränsade resurser. Karin Ahrland sade i en frågestund som vi hade om detta att vi var överens i dessa avseenden. Jag frågade då varför man hade backat i lagtexten och begränsat det allmänt förebyggande arbetet till att vara bara medicinskt. Jag fick då till svar att tolkningen av lagen annars skulle kunna bli för vid. Jag undrar: På vilket sätt för vid? Nu är inte statsrådet här och kan ge svar. Men om hon hade varit här skulle jag velat fråga om hon kunde ge några exempel på vilka hälsorisker som landstingen inte skulle bry sig om att försöka förebygga. Gäller det arbetslösheten, den yttre miljön eller vad då? Och vilka myndigheter eller vilket organ skulle i stället ha detta övergripande ansvar? Den andra delen i vår motion handlar om individens eget ansvar för sin hälsa. Där vill jag bara säga att även denna bit av hälsooch sjukvården blir alltmer accepterad och prövad runt om i landet genom utbildning, upplysning, friskvårdssatsningar, samlevnadsprojekt osv. Vi vet i dagt.ex. att alkohol är en av de viktigaste orsakerna till sjukdom och för tidig död. Mellan en tredjedel och hälften av all sjuklighet har samband med alkohol. Alkohol är en av de viktigaste kända faktorerna bakom skador hos foster. Rökningen är vid sidan av alkoholen en annan allvarlig orsak till sjukdom och för tidig död. Kosten och motionen bör också nämnas i detta sammanhang. Alla dessa bitar är faktorer som människan själv väljer när hon väljer livsstil. Jag vill inte stå här och på något sätt moralisera och mena att riksdagen lagstiftningsvägen skall se till att människan väljer den ena eller andra livsstilen — inget vore mig mer främmande — men jag vill att människorna skall få kunskap om de risker som olika typer av levnadsvanor medför, för att de själva skall kunna ta ställning till sin livsstil, för att själva kunna ta ett eget, aktivt ansvar för sin egen hälsa. Detta menar vi motionärer borde ha fått ett tydligt uttryck i lagtexten. Herr talman! Jag är medveten om att det är ganska meningslöst att yrka bifall till en motion som har avstyrkts av ett enigt utskott. Jag ville med mitt inlägg försöka ytterligare utveckla tankarna bakom motionen och också —om det nu är tillåtet — uttrycka min besvikelse över den ringa förståelse som denna stora, principiella och mycket övergripande fråga har fått i utskottet.

Herr talman! Jag vill ge Margareta Winberg svar på en del av de frågor som hon tog upp. Att vi talar om ansvaret för den medicinska delen av den förebyggande vården beror på att en del av samhällets ansvar här uppenbarligen faller utanför landstingen. Den gäller t.ex. förebyggande åtgärder som faller inom brandförsvaret, det kommunala hälsoskyddet osv. och ansvaret för den yttre miljön, för utryckningstjänst, larmtjänst osv. Det är också utskrivet i motivtexten i utskottsbetänkandet att i den mån det uppstår konflikter mellan kommuner och landsting beträffande vad som faller inom resp. ansvarsområde förutsätter utskottet att landstingen här tar initiativ till överläggningar för att få klara gränsdragningar. Vad sedan beträffar tanken att inskränka landstingens planeringsansvar till ett övergripande ansvar tycker jag att just det exempel som Margareta Winberg tog upp är särskilt belysande. Det gällde arbetslivets risker för hälsan och vikten av ett förebyggande arbete på det området. Vi har på många håll i vårt samhälle en allt bättre fungerande företagshälsovård, och den är den naturliga förebyggande instansen när det gäller arbetslivets risker. Det framgår klart av ramlagstiftningen att landstingen i det avseendet har att samarbeta och att i sin övergripande planering innefatta även vad som görs inom företagshälsovården och som naturligtvis görs bäst där. Det finns också klart uttryckt i betänkandet och även i propositionstexten att landstingen har ett ansvar för information om hälsorisker. Att i lagen skriva in att den enskilde har ansvar för sin egen hälsa har vi velat avstå ifrån. Jag har redan motiverat varför, nämligen att risk då skulle kunna uppstå att man inte på ett självklart sätt har rätt till vård ifall det kan sägas att en sjukdom är självförvållad. Däremot är det helt klart att sjukvårdshuvudmännen åläggs ett ansvar att informera, upplysa och undervisa människor på ett sådant sätt att de själva kan ta ansvar för om de vill förebygga en hälsorisk genom att ändra sin livsföring eller ej. I vilket fall som helst skall de ha rätt till den vård de behöver.
Herr talman! Jag är medveten om — det har vi också sagt — att det är arbetsmarknadens parter som fortfarande skall ha det primära ansvaret för exempelvis arbetsmiljön. Men landstingen måste också driva på i den här frågan, annars går utvecklingen alltför långsamt. Det har gått mycket långsamt under de senare åren, med sjuka människor som samhället måste ta hand om som följd. Landstingens bit i denna del kan t.ex. vara att göra kartläggningar av hälsan hos en grupp människor, antingen en geografiskt utformad grupp eller en grupp från en viss arbetsplats. Det har faktiskt gjorts en hel del sådana undersökningar. Man kan t.ex. ställa sig frågan varför Robertsfors i Västerbotten har högre dödlighet i cancersjukdomar bland både män och kvinnor än andra kommuner i samma län. Magsäckscancer är betydligt vanligare i Västerbotten än i riket i sin helhet. Hjärtoch kärlsjukdomar är vanliga i Västerbotten, speciellt hög dödlighet har man i Norsjö kommun. Listan över sådana här saker skulle kunna göras lång. Det är inte givet eller ens troligt att det är medicinskt förebyggande åtgärder som hjälper. Det här är frågor som samhället faktiskt borde kunna besvara, om inte för annat så i varje fall utifrån ett krasst ekonomiskt tänkande. Dödligheten i cirkulationsrubbningar och tumörer har i stort sett tredubblat sin andel av det totala antalet dödsfall under senare år. Därför vidhåller jag att man borde ha skrivit in ett allmänt förebyggande i stället för att begränsa lagtexten till medicinskt förebyggande.
Herr talman! Jag vill bara understryka att det icke någonstans i lagen står någonting som motsäger landstingens skyldigheter att göra den typ av övergripande undersökningar och det planeringsarbete som Margareta Winberg talar om. Margareta Winberg säger också själv att ett flertal sådana undersökningar har gjorts. Det är naturligt att det kommer att ske även i fortsättningen i landstingens, forskningens, universitetssjukhusens och sjukvårdshuvudmännens regi. Även företagshälsovård, enskilda vårdgivare och andra i samhället av dessa frågor intresserade äger samma rätt och möjligheter att ingripa i forskningsarbetet på det förebyggande området. Detta kan t.o.m. anses innefattat i landstingens övergripande planeringsansvar, utan att det behöver uttryckas på annat sätt än som det redan har gjorts.
Herr talman! Om man har denna uppfattning, varför vill man då inte stötta de landsting som har börjat med sådana undersökningar genom att skriva in det i lagtexten? Varför vill man inte ge de landsting som inte arbetar på det här viset en extra puff för att få dem att arbeta med detta?

Herr talman! Lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, . LSPV, är föremål för utredning. Trots det har regeringen lagt fram en proposition som innebär att man redan nu vill genomföra betydande ändringar i regelsystemet. Jag beklagar det. Jag beklagar också att ett enhälligt utskott har ställt sig bakom propositionen i socialutskottets betänkande 53, trots att socialdemokraterna i en gruppmotion motsatt sig viktiga delar av propositionen och trots motion även från vårt håll. Jag kommer därför, herr talman, i mitt inlägg att yrka avslag på utskottets hemställan vad gäller borttagande av kravet på ansökan för intagning till vård enligt LSPV och i fråga om undantag från kravet på att det alltid skall vara två av varandra oberoende läkare som fattar avgörandet. Jag kommer också att yrka avslag på förslaget att utvidga utskrivningsnämnden från tre till fem personer, därför att det förslaget — trots den goda viljan som naturligtvis ligger bakom —- kommer att göra det ännu svårare än nu att snabbt sammankalla nämnden. Herr talman! Låt mig redan från början framhålla att också jag kan räkna upp en lång rad motiv för borttagande av ansökan. Ansökan kan uppfattas som ett byråkratiskt hinder för en smidig och snabb tvångsintagning, det kan uppfattas som negativt för t.ex. den sjukes anhöriga att behöva framträda som ansvariga för intagningen. Och det kan uppfattas som en onödig och besvärlig omgång för t.ex. ordföranden i socialnämnden att kallas i väg vid mer eller mindre lämpliga tillfällen för att skriva under en ansökan. Men kravet på att det skall vara tre av varandra oberoende personer som först tar initiativ till tvångsomhändertagandet, sedan utreder och skriver vårdintyg och slutligen beslutar om tvångsintagning har inte tillkommit av en slump. Den här treklangen —initiativ, utredning, intagning — har omsorgsfullt byggts upp just för att borga för rättssäkerheten på ett område där kravet på rättssäkerhet måste vara särskilt stort och där Sverige internationellt sett tyvärr inte har gått i spetsen. Rättssäkerhet kan ofta förefalla opraktiskt. Men syftet i det här fallet är ju just att göra trösklarna till tvångsintagning höga. Utskottets hemställan innebär i stället att trösklarna till frivilligt vårdsökande blir högre och till tvångsmässig intagning lägre. Om den upprivne, djupt deprimerade, patienten inte längre vågar uppsöka läkare därför att han vet att läkaren direkt kan skriva ut ett vårdintyg och få honom förd till psykiatrisk klinik för tvångsintagning söker han kanske inte upp läkaren, något som också har påtalats av psykiatriska nämnden. Om en patient, som skulle behöva någon tids vård på psykiatrisk klinik, vet att han sedan kan hållas kvar med tvång i upp till åtta dagar genom en enda läkares försorg, aktar han sig kanske för att över huvud taget läggas in. Och vi vet att fördomarna gentemot psykiatrisk vård alltjämt är skrämmande höga hos de flesta av oss. Varje åtgärd som är ägnad att höja trösklarna ytterligare är olycklig ur humanitär synpunkt. Bestämmelserna om ansökan om intagning har inte heller tillkommit bara 4 Riksdagens protokoll 1981/82:167-168 ur rättssäkerhetssynpunkt. Bestämmelserna om ansökan är också avsedda att vara en garanti för att någon verkligen tar ansvaret för att vårdbehovet enligt LSPV prövas. Finns en ansökan om tvångsvård är tjänsteläkaren i dag skyldig att göra undersökning för vårdintyg. Läkaren och den som skriver under ansökan delar ansvaret. Men hur blir det nu? Det är ju inte så som utskottet skriver att ett avskaffande av kravet på ansökan innebär att frågan om tvångsvård eller inte i högre grad blir en fråga mellan patienten och läkaren. Mestadels är det inte så att patienten bara finns där hos läkaren, utan någon måste faktiskt ta initiativet till att få honom dit. Men enligt propositionen kommer vem som helst att kunna påkalla undersökning för vårdintyg för tvångsintagning. Och läkaren, som kanske saknar varje som helst kännedom om patienten, vad gör han? Läkaren blir enligt förslaget bara skyldig att göra undersökning om det finns skälig anledning därtill. Han har då också rätt att använda polishandräckning för att få dit patienten. Gör han rätt om han gör det? Gör han rätt om han låter bli? Vem har ansvaret om beslutet sedan visar sig felaktigt? Läkaren får inte längre någon som delar det tunga ansvaret. Och om det skulle vara en anhörig som tar initiativet, lär patienten längre fram kunna läsa sig till det i läkarens anteckningar i sjukjournalen, något som knappast är bättre än ett direkt ansökningsförfarande. Förslaget tar också bort kravet på att det alltid skall vara två av varandra oberoende läkare som skall bedöma vårdbehovet innan tvångsintagning sker, den s.k. tvåläkarprövningen. Kravet gäller i dag också för den som är frivilligt inskriven på psykiatrisk klinik. Motivet är att den som söker psykiatrisk vård frivilligt inte skall behöva riskera att bli tvångskvarhållen under tiden på sjukhuset. Den som går in frivilligt på en psykiatrisk klinik skall också ha sin frihet att lämna sjukhuset när han eller hon önskar. Det är helt grundläggande för förtroendet och tilliten till vården. Enligt det förslag som utskottet ställt sig bakom skall en och samma läkare i stället kunna vara både initierande, utredande och beslutande, om det skulle uppstå betydande olägenhet av att anlita annan läkare. Den som redan är frivilligt inskriven kommer på så sätt ur rättssäkerhetssynpunkt i en sämre situation än den som inte är inskriven — något som tidigare har betraktats som en dödssynd. Det bör också uppmärksammas att i de akutsituationer nattetid som åberopas som grund för förslaget tjänstgör ofta jourläkare som saknar egen kännedom om patienten. Detär, enligt min mening, en helt otillräcklig garanti att hänvisa till att den s.k. utskrivningsnämnden skall sammanträda inom åtta dagar och pröva om fortsatt tvångsvård kan beredas patienten. Herr talman! Det skrämmer mig faktiskt att utskottet inte bestämt tar avstånd från vad som sägs på s. 33 i propositionen utan tvärtom återger det. Jag citerar utskottet: ”Som skäl anförs bl.a. att den patient som på egen begäran vårdas på sjukhus på grund av psykisk sjukdom redan måste ha bedömts vara i behov av sådan vård.” Det är en olycklig formulering. Enbart det faktum att patienten behöver psykiatrisk vård skulle, enligt detta sätt att se, motivera att patienten kvarhålls med tvång. Men LSPV bygger på — och måste bygga på — utomordentligt stränga kriterier. Generalindikationen för tvångsvård enligt LSPV är ju inte att man har behov av psykiatrisk vård på sjukhus, utan att patienten skall lida av psykisk sjukdom och att psykiatrisk vård skall vara oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad. Dessutom krävs en av fem hårda specialindikationer. Vid moderna psykiatriska kliniker idagär ju frivillighet en regel, och tvånget det absoluta undantaget —så måste det också vara. Herr talman! Slutligen några ord om utskrivningsnämnden, som bl.a. skall fatta beslut i de fall av tvångsomhändertagande som kommit till stånd medelst enläkarförfarande. Nämnden består i dag av tre personer, en lagfaren domare, en läkare med särskild kunskap i psykiatri och en person med erfarenhet i allmänna värv. Utskottet föreslår nu att nämnden utökas till fem personer, varav en skall vara särskilt insatt i sociala frågor. Utskottet skriver: ”Detta bör även underlätta för nämnderna att göra en allsidig bedömning av hur en patients vårdbehov skall kunna tillgodoses på bästa sätt.” Men det är ju definitivt inte det nämnden skall avgöra. Vård enligt LSPV är ju inte ett alternativ till annan vård. Utskrivningsnämnden skall endast avgöra om vård kan beredas med stöd av LSPV. I annat fall skall patienten omedelbart skrivas ut, om han inte vill stanna kvar frivilligt. Detta är grundläggande för rättssäkerhet och för förtroendet till den psykiatriska vården. Det är allvarligt om utskottet på minsta sätt skulle sväva på målet i den frågan. Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka avslag på mom. 1,2 och 4 i hemställan i socialutskottets betänkande 53. Mitt yrkande kommer att delas ut på ledamöternas bänkar.

Herr talman! Ingegerd Troedsson beklagade inledningsvis att de socialdemokratiska motionärerna har frångått sitt eget yrkande beträffande avskaffande av ansökningsförfarandet. Med den handgripliga erfarenhet som jag har från fältet är jag glad över att de har gjort det. För att inte några missförstånd skall uppstå vill jag understryka att tvåläkarprövningen vid intagning enligt LSPV inte är borttagen. Jag återkommer till förfarandet vid den s.k. konverteringen. Jag vill också understryka att utskottet i sitt betänkande citerar propositionen, i vilken framhålls att detta med borttagande av det formellt undertecknade papperet, benämnt ansökan, inte på något sätt innebär minskade skyldigheter för t.ex. socialnämnden att enligt den grundläggande ansvarsregeln i 3 8 socialtjänstlagen medverka till att en sjuk person kommer under vård. Ingegerd Troedsson uttryckte sin omtanke om de stackars läkarna, som nu ensamma får ta ansvaret i stället för att dela det med de anhöriga. Jag tycker nogatt vi kan låta dem ta det ansvaret. Jag vet att det finns ledamöter i denna kammare som har personlig erfarenhet av hur det känns att tvingas skriva på ett papper som innebär att en anförvant i en akut nödsituation blir omhändertagen och vad följden kan bli för de fortsatta relationerna dessa människor emellan. Jag tycker att det är positivt att vi i fortsättningen kan bespara anhöriga sådana bekymmer. Naturligtvis kommer det fortfarande att vara så att det i väldigt många fall är antingen en anhörig eller socialnämnden eller polisen som medverkar till att en psykiskt svårt sjuk person kommer under vård. Jag kan inte se någon nackdeli att det i fortsättningen kan ske utan att man behöver skriva på några papper. Vad gäller konverteringen vill jag anföra följande. Hädanefter finns det möjlighet — dock inte som regel utan i absoluta undantagsfall, när man inte kan klara det på något annat sätt — för en ansvarig läkare vid ett psykiatriskt sjukhus att kvarhålla en patient som är intagen frivilligt. Det kan visserligen vara så att denne läkare inte har någon personlig kännedom om patienten, men en i nödsituationen uppletad distriktsläkare någonstans utanför sjukhuset har det ännu mindre. Jag ger inte mycket för den rättssäkerhet som i dag tvingar oss att i en sådan situation släppa i väg en desperat, svårt sjuk människa för att samtidigt be polisen leta rätt på en för sjukhuset okänd läkare och därefter återföra den sjuke till sjukhuset i stället för att välja den smidigare vägen att kvarhålla patienten och avvakta utskrivningsnämndens beslut.

Herr talman! Inget i det som utskottets värderade talesman anförde minskar min djupa oro för det här förslaget. Det är allvarligt att utskottet i en fråga som gäller det viktigaste av allt för en människa, hennes personliga frihet, tar så lätt på konsekvenserna för framtiden av det förslag som man ställer sig bakom. Rättssäkerhet tar naturligtvis alltid tid att iaktta. Men rättssäkerhetskravet är inte bara en tom formalism utan det har alltid bakomliggande motiv. Utan rättssäkerhet på detta viktiga område skulle förluster göras i andra mänskliga sammanhang som jag bedömer som ännu svårare. Om den upprivne och djupt förtvivlade patienten blir rädd för att söka läkare därför att han vet att läkaren direkt på stubben kan skriva ett vårdintyg och få honom intagen med tvång söker han kanske inte läkare. Om patienten vet att han kanske inte kan avvika från sjukhusets psykiatriska klinik om han går in frivilligt därför att han genom en enda läkares försorg kan kvarhållas med tvång, aktar han sig kanske för att över huvud taget låta lägga in sig. Jag har under dessa senaste dagar fått många telefonsamtal från djupt oroade läkare, både allmänläkare ute på fältet och läkare vid de psykiatriska klinikerna. Dessa läkare vid de psykiatriska klinikerna har betonat en sak om och om igen, nämligen hur viktigt det är att patienten skall kunna känna en tillit, en trygghet i vården. Han skall veta, som en läkare drastiskt sade, att inte sjukhuset bara slår igen som en råttfälla omkring honom. Det här är så viktiga saker att det hade varit utomordentligt klokt av regeringen att inte lägga fram en proposition nu utan avvakta det arbete som pågår i socialberedningen.
Herr talman! Jag vill understryka att läkaren inte kan, när han uppsöks av en patient, ”på stubben” skriva vårdintyg och få vederbörande inlagd på psykiatriskt sjukhus. Fortfarande kvarstår kravet på att inskrivningen skall bekräftas på sjukhuset av en annan läkare. Dessutom kvarstår kravet på att det skall finnas bärande skäl för att över huvud taget göra undersökning för vårdintyg. Vad sedan gäller konverteringsfallen vill jag säga att visserligen är en människas frihet bland det dyrbaraste och viktigaste som finns, men det gäller i detta fall friheten under tiden fram till dess beslutet, som vi får hoppas fattas med omdöme, kan prövas av nämnden. Jag skulle vilja säga att det här i övrigt i stället kan gälla patientens eller någon annan människas liv.

Herr talman! Behovet av förändringar i LSPV har länge diskuterats, och många olika turer har förekommit. Nu är man äntligen framme vid ett beslut, om än ett begränsat sådant. Men det är viktigt att fatta detta beslut, eftersom man kan räkna med att nästa riksdagsprövning ligger åtskilliga år framåt i tiden. Förslaget i den proposition som vi nu diskuterar bygger på ett betänkande från socialberedningen. Socialberedningens förslag byggde i sin tur på LPV-förslaget i socialtjänstpropositionen, vilket var både remissbehandlat och lagrådsgranskat. Riksdagen avslog, som vi hörde tidigare, LPV-förslaget i dess helhet på grund av den s.k. missbruksparagrafen, och man tog inte ställning i sak till ändringsförslagen i övrigt. I socialberedningens senaste förslag fattades en del punkter som fanns i socialtjänstpropositionen. Dessutom föreslogs en generell möjlighet till undantag från tvåläkarprövning. I propositionen har man beträffande tvåläkarprövningen gått tillbaka till socialtjänstpropositionens formuleringar och dessutom tagit med en punkt utöver vad socialberedningen gjorde, nämligen rätten att överklaga beslut även efter en utskrivning. Skillnaden mellan propositionen och socialtjänstpropositionen är följande: 1. Begränsning av försöksutskrivning finns inte med. 2. Återkommande prövning var tredje månad finns inte med. 3. Förstärkning av utskrivningsnämnderna finns inte med. 4. En ny paragraf om patienternas rättigheter finns inte med. Samtliga de här uppräknade punkterna bedömdes som de mest väsentliga från klientorganisationernas sida. Alla förslag som tillgodosåg läkarnas önskemål hade dock beaktats. I såväl socialberedningen som i propositionen anför man att ställningstagande i dessa frågor föregriper den totala översyn som nu pågår. Men jag tycker att frågorna måste ses i sitt sammanhang. För att man skall kunna acceptera t.ex. undantag från tvåläkarprövning krävs en förstärkning av utskrivningsnämnderna. Annars blir den nya lagen sämre än den gamla ur rättssäkerhetssynpunkt. Socialutskottet har nu gjort en del viktiga tillägg till regeringsförslaget, och man har i stort sett hamnat på socialtjänstpropositionens förslag. Flera av kraven i den socialdemokratiska motionen har därvid tillgodosetts till fördel för patienterna. Jag vill liksom utskottet understryka att nu föreslagna förändringar på intet sätt får fördröja eller förhindra den större översyn som socialberedningen håller på med. Vi har all anledning att se allvarligt på den svenska psykiatrins situation. Internationellt sett är vi i Sverige oerhört mycket psykiskt sjuka, och vi har en mycket hög andel tvångsintagningar. Vi kan ta några siffror som exempel. Sverige har 4,9 platser för psykvård per 1 000 invånare. Motsvarande siffra är för Danmark 2,4, för Västtyskland 1,8 och för Sovjet 1,1. Andelen tvångsintagningar av det totala antalet vårdtillfällen är i Sverige 16 96, i England 11,7 96 och i Danmark 9 96. Därför är det än viktigare att vara uppmärksam på just rättssäkerhetsfrågorna i vår lagstiftning på detta område. På en punkt har jag en annan uppfattning än utskottet, och det gäller avskaffandet av ansökan vid intagning enligt LSPV. Jag anser att detta är en principiellt viktig förändring som bör behandlas i samband med den större översynen. Det är desto mer angeläget som frågan hänger nära samman med en eventuell omprövning av beslutsprocessen vid intagning. Ansökan bör därför enligt min mening t. v. finnas kvar. Jag biträder Ingegerd Troedssons yrkande på den punkten. Jag kan inte låta bli att göra en jämförelse med den omsorg som riksdagen ägnade frågan om ansökan enligt LVM. Vi diskuterade flera timmar vem som skulle ha ansvaret. Ingen kom över huvud taget på tanken att föreslå ett avskaffande av ansökan. Rättssäkerheten bör väl inte vara mindre i dessa sammanhang. Karin Israelsson sade att alla landets socialnämndsordförande hälsade denna s.k. reform med tillfredsställelse, eftersom de skulle slippa att skriva på ansökan. Jag känner några ordförande, och de har en annan uppfattning — de tycker att det är ett viktigt led i rättssäkerheten att bibehålla kravet på formell ansökan. Jag hade gärna velat ta upp några framtidsperspektiv beträffande den psykiatriska vården och LSPV:s utformning på längre sikt, speciellt med tanke på Anita Bråkenhielms påstående att vi nu har att göra med en renodlad psykiatrisk vårdlag. Men på grund av kammarens pressade tidssituation skall jag inte göra det nu. Jag skall bara skicka med några vädjanden till socialberedningen. Pröva noga de rättsliga reglerna vid intagning! Håll ett öga på de s.k. konverteringarna, så att de verkligen blir undantag och inte regel! Ha ett nära samråd med Riksförbundet för social och mental hälsa som besitter avsevärda erfarenheter och kunskaper! Glöm inte bort att lyssna också på andra personalgrupper än läkarna! Rensa bort de sociala indikationerna i en psykiatrisk vårdlag!

Herr talman! Mitt anförande kommer att beröra dels socialutskottets betänkande nr 51, dels socialutskottets betänkande nr 53.

Jag vill för egen del bekänna att jag inte tror på den moderna, mera lösliga formen av lagstiftning, och jag tycker nog att riksdagen skulle vara litet mera på sin vakt mot att avlyfta sitt ansvar och sitt inflytande på landstingen i den utsträckning detta skett under de allra senaste åren. Om detta har jag under våren vid flera tillfällen givit min mening till känna i vad gäller det område vi nu diskuterar, nämligen hälsooch sjukvården. Det har länge sagts att landstingen är mera lämpade än staten att handha hälsooch sjukvården. På många ställen är det nog också så. Staten har inte heller visat det intresse för uppgiften som huvudman ens för våra viktigaste och mest normgivande sjukvårdsinrättningar, som man hade kunnat förvänta sig. Men vi får inte glömma att landstingens betydande insatser på sjukvårdens område har möjliggjorts av en genom åren i rask takt höjd landstingsskatt, en höjning som inte haft sin motsvarighet för den statliga inkomstskattens del. Vi kan nu se slutet på den period då landstingens uttaxering av sina skattebetalare kan fortsätta som förut. Det kommer då att bli allt svårare för landstingen att framstå som de ideala vårdgivarna. Jag är bekymrad över att man på alltför många håll nu tycks vilja prioritera det enkla, det lätta och det billiga på bekostnad av det svåra, det tunga och det för den enskilde mest kostnadskrävande. En sådan utveckling kräver ökad statlig insyn och effektiva korrektionsmöjligheter. Lagrådets hovsamma men sakliga kritik i detta hänseende har vi här i riksdagen allt skäl att besinna. Jag tycker inte den här lagen har givit tillbörligt utrymme för dessa synpunkter. Mina erfarenheter från 40 års verksamhet i sjukvården — under olika huvudmän — föranledde mig till en tillkämpat behärskad och måttfull kriarättning av propositionen med förslag till hälsooch sjukvårdslag i min motion 1981/82:2161. Av de åtta önskemål som jag där framförde, och som nogsamt bokförts i socialutskottets betänkande, har inte mycket vunnit utskottets bevågenhet. Utskottet har visserligen behjärtat att man vid prioritering för intagning på våra nu — till följd av en det aningslösa tungomålstalandets sjukvårdsfilosofi — alltmera reducerade akutkliniker skall ge företräde åt den som har det mest akuta vårdbehovet. Utskottet har också till den s.k. behörighetskommittén hänskjutit min begäran att utnämningen av klinikchefer skall återföras till de regler som tidigare gällde, och som på ett annat sätt än nu garanterade kompetens och oväld och gjorde hela landet, inte bara det egna landstinget, till rekryteringsbas. Själv finner jag det tveksamt om denna utredning verkligen är rätt forum för den här frågan. I övrigt utgår utskottet från att vad far och mor gör är alltid det rätta, far då varande Landstingsförbundet och mor statsrådet Ahrland. I fem års tid har jag i riksdagen yrkat på återinförande av ordentliga årliga verksamhetsberättelser från sjukhusen, och lika länge har socialutskottet inte ansett att det är dess bord utan hänvisat till att landstingen i nåder kanske kommer att ge socialstyrelsen möjlighet att ”få tillgång till” erforderliga uppgifter. Bortsett från den faktiska angelägenheten av sådana analyser finner jag denna statsmakternas underdånighet under Landstingsförbundet — här som i andra stycken som vi haft att diskutera i riksdagen — absurd och förnedrande. Jag kan inte hjälpa att socialutskottets betänkande i många stycken tycks mig bära prägeln av de obotfärdigas förhinder. Man accepterar, och slår vakt om, den notoriskt dåliga språkvården i regeringskansliet. Havandeskap är varken en sjukdom eller en skada. Det är därför inte inbegripet i ”hälsooch sjukvård” sådan denna definieras i 1 §. Inte heller ingår undersökningsmetoder i begreppet behandlingsmetoder i 3 §. Diagnostik är en sak, terapi en annan. Vad som gäller skall klart framgå av lagtexten, inte bakas in i motivskrivningen. Språkvårdarnas påhitt att skjuta in ordet ”en”, som antingen kan tolkas som obestämd artikel eller som räkneord framför ord som ”läkare” och ”överläkare” i 14§, bidrar självfallet inte till ökad tydlighet och klarhet, utan kan leda till tolkningstvister. Enkla kirurgiska ingrepp i lagtexten hade kunnat råda bot mot dessa oklarheter. Men nej. Gudskelov har utskottet i alla fall reagerat mot formuleringen ”regeringen får meddela föreskrifter” i 16 §. Lagskrivarnas förmåga att formulera plattityder förnekar sig inte heller i den här lagen. Vi har nyligen i konstitutionsutskottet drabbats av följande tänkvärda sats: ” Finnes ej någon som kan utses till efterträdare för landstingsledamot eller fullmäktig, utses ingen efterträdare.” Här i hälsooch sjukvårdslagen får vi i 13 § veta att ”I hälsooch sjukvården skall det finnas den personal som behövs för att meddela god vård”. — Herr talman! Man känner en stark längtan efter att till livet återkalla någon av de begåvade personer som stod bakom 1734 års lag. På den tiden fick inte en bofink se ut hur som helst. En ny lag om hälsooch sjukvård i riket skulle nämligen ha kunnat bli en upplyftande och anslående lag, t.o.m. en vacker lag, med en språkutformning värdig sitt föremål. Den har tyvärr blivit en blandning av fromma förhoppningar, slumpvisa detaljföreskrifter — t.ex. 17§ — och allmän släpphänthet mot landstingen, tillika med otillräckliga rättsgarantier för både staten och de enskilda, allt klätt i en ledsam och emellanåt pekoralistisk språkdräkt. Vi får väl leva med den och med den organisation den är tänkt att reglera någon tid, till dess det visar sig att vi — i patienternas intresse — måste förändra båda. Låt mig i fråga om hälsooch sjukvårdslagen allra sist — och med anledning av en del av vad som yttrats tidigare i denna debatt — på grundval av erfarenhet från upprepade egna sjukhusvistelser de senaste 50 åren göra två kommentarer. För det första: Långt ifrån att vilja ”bestämma själv” har jag varit tacksam över att mina kolleger tagit ansvaret för en del ganska svåra beslut. När man är sjuk är man inte alltid själv den mest omdömesgilla beslutsfattaren. För det andra: Om man vill att personalen skall intressera sig för en själv är det inte så dumt att man intresserar sig för personalen som människor, även de. Med avseende på förslaget till ändring i LSPV kan jag helt instämma med förste vice talmannen i hennes analys av problematiken. Under mina år i konstitutionsutskottet har jag lärt mig att slå vakt om grundlagens skydd för frioch rättigheterna i vårt samhällsskick. Det skydd mot frihetsberövande som regeringsformens andra kapitels 8 § slår fast kommer enligt propositionen och utskottet nu att i detta sammanhang helt anförtros åt en läkare — och gudarna skall veta att läkare i allmänhet inte är särskilt förfarna i den högre juridiken. Jag vill erinra kammarens ledamöter om att LSPV även gäller riksdagsledamöter. Vi lever i ovissa tider. Ett skenbart lagligt sätt att verkställa en oblodig revolution här i landet vore att förmå några ”politiskt medvetna” och därutöver mindre nogräknade läkare att utfärda vårdintyg på ett erforderligt antal riksdagsmän. Borttagandet av ansökningsförfarandet i regeringens proposition 72 och socialutskottets betänkande 53 ökar i hög grad möjligheten till en sådan hantering. Politisk psykiatri har på senare år blivit en internationell företeelse. Vi bör inte ge den skuggan av en möjlighet här i landet. Det är även mot denna bakgrund som jag ber att få förena mig med förste vice talmannen i hennes yrkanden om avslag på momenten 1, 2 och 4 i hemställan i det sistnämnda betänkandet.
Herr talman! Låt mig bara i en sista kort replik till Gunnar Biörck uttrycka förhoppningen att den nya sjukvårdslagen skall fungera väl, även om vi, som har litet enklare krav än Gunnar Biörck på hur man uttrycker sig, föredragit 1982 års språkdräkt framför 1734 års.